Herr talman! I den nu fortsatta överläggningen om socialförsäkringsutskottets betänkande 30 om invandringsoch flyktingpolitiken skulle jag vilja anföra några synpunkter, särskilt med tanke på att folkpartiet inte är representerat i utskottet. Regeringens proposition om invandringsoch flyktingpolitiken innebär inte några stora förändringar i den utlänningslag som antogs av riksdagen år 1980. Invandringen till Sverige har under de senaste åren ändrat karaktär så till vida att den utomnordiska arbetskraftsinvandringen praktiskt taget har upphört. Det är därför i första hand rörande invandring av flyktingar och anhöriga till flyktingar som problem har uppstått och alltjämt uppstår. Att ilag reglera ett så komplext område som invandringsoch flyktingpolitiken är svårt och grannlaga. Lagen bör inte vara skriven så snävt att det inte ges möjligheter att ta individuella hänsyn. Samtidigt måste handläggande myndigheter ha så klara tolkningsanvisningar att ojämlik behandling och godtycke inte uppstår. Det är riksdagens ansvar att så tydligt som möjligt uttrycka viljeinriktningen, och för regeringen är det självfallet en plikt att noga följa den praxis som uppstår vid myndigheternas handläggning. Utifrån en socialliberal ideologi är kravet på solidaritet med medmänniskor som på olika sätt är i nöd en av hörnstenarna. Därför hävdar folkpartiet att solidariteten inte får stanna vid landets gränser. Sverige har ett internationellt ansvar, inte minst mot den bakgrunden att vi själva har en levnadsstandard som är bland de högsta i världen. Detta välstånd har invandrarna hjälpt oss att uppnå. Folkpartiet försöker följa sina ideologiska riktlinjer på detta område genom en aktiv biståndsoch flyktingpolitik. Invandrarministern utvecklar i propositionen sin syn på Sveriges humanitära insatser för flyktingar genom bistånd i tredje land och genom asyl i vårt land. Hon säger bl.a. att flyktingmottagning med en bestämd kvot varje år bör utgöra grunden för vår flyktinginvandring och att den bör fortgå i allt väsentligt oberoende av svängningarna i konjunkturen, men fortsätter längre fram i texten: ”Våra ekonomiska resurser är begränsade. Detta måste ofrånkomligen inverka också på delar av vår flyktingpolitik, även om möjlighet bör finnas för den flexibilitet som kan påkallas av dramatiska förändringar i flyktingsituationen ute i världen.

Besparingar måste göras på andra områden — inte där de drabbar de allra fattigaste och mest utsatta. Vi måste acceptera att många invandrares familjebegrepp är annorlunda än vårt och att vår handläggning av anknytningsfallen inte får leda till tragedier vare sig här i Sverige eller i hemlandet. I dag kan enligt praxis den som betecknas som ”sista länk” i hemlandet beviljas inresa till Sverige. På samma sätt måste enligt vår mening hänsyn tas till att en invandrare som saknar nära anhörig i Sverige kan få stöd av någon släkting eller annan närstående som är beredd att flytta till Sverige. I synnerhet gäller detta för kvinnor som kommer från länder där det inte är vanligt att kvinnor lever ensamma utan familjestöd. I detta sammanhang vill vi också betona vikten av att stor hänsyn tas till de situationer som kan uppstå för kvinnor som varit gifta eller sammanboende och där förhållandet avbryts före tvåårstidens utgång. Invandrarministerns uttalande, att det finns skäl att i något högre grad än nu låta utlänningen få stånna kvar i Sverige när förhållandet har upphört, bör understrykas av riksdagen. Frånskilda invandrarkvinnor behöver ett förstärkt rättsskydd. Vi vill vidare starkt framhålla vad invandrarpolitiska kommittén uttalat om placering i kriminalvårdsanstalt eller allmänt häkte, framför allt när det gäller barn. Från många remissinstanser krävs en lagändring, så att man kommer till rätta med nuvarande förhållanden. Trots de ändringar som genomfördes 1982 förekommer fortfarande att barn placeras i häkte. Vi menar att i avvägningen mellan risken att någon stannar här efter ett avvisningsbeslut och barnens rätt att slippa häkte måste barnens rätt gå före. Det bör i lagen införas ett förbud mot att placera barn i häkte. Folkpartiets principiella inställning är att den som ansöker om politisk asyl redan vid gränsen skall kunna få juridiskt biträde och möjlighet att överklaga ett eventuellt beslut om avvisning. De svårigheter som är förknippade med detta redovisas i kommittébetänkandet. Man påpekar att det knappast finns tillräckligt med advokater som har praktisk erfarenhet av utlänningsärenden och som kan och vill ställa upp med kort varsel, framför allt under helger. Sveriges advokatsamfund har dock uttalat sig för rätten till juridiskt biträde vid gränsen. Vi stöder kommitténs förslag att genom en försöksverksamhet få bättre underlag för en bedömning av förutsättningarna för ett system med en advokatberedskap som gör det möjligt att förordna offentligt biträde i ärenden rörande direktavvisning. Vi utgår ifrån att invandrarministerns förslag om en särskild utredningsman leder fram till detta. Sveriges advokatsamfund anför i sitt remissyttrande att Norden är den enda mer betydande flyktingmottagande regionen bland konventionsstaterna där UNHCR inte inbjudits att inrätta något branschkontor. Invandrarministern har i denna fråga inte velat ta något initiativ, utan hänvisar till att en sådan åtgärd f. n. inte är aktuell i något av de andra nordiska länderna. Vi menar att ett flyktingkontor i Norden skulle vara av stort värde för att harmonisera handläggningen av flyktingärenden och för att skapa ett djupare samarbete med flyktingkommissariatet. Vi har därför föreslagit regeringen att ta initiativ till överläggningar med övriga nordiska länder om inrättande av ett flyktingkontor i Norden. Herr talman! Med hänsyn till den tidsbrist som just nu råder i kammaren begränsar jag mig till dessa synpunkter. Jag ber att få yrka bifall till reservation 3 och motionerna 1103 yrkande 2, 2863 yrkande 4 delvis, 329, 2863 yrkande 2 samt 310. Vidare yrkar jag bifall till det i kammaren utdelade yrkandet, som lyder:
Herr talman! Det är mycket att säga i detta ärende om invandringsoch flyktingpolitiken, men med hänsyn till tidspressen tvingas också jag att begränsa mitt inlägg. Dessutom behandlades i gårdagens debatt en del punkter där våra åsikter skiljer sig åt. Jag vill göra det konstaterandet att flyktingpolitiken, enligt propositionen och utskottets betänkande, också i framtiden bör vara generös och att Sverige så länge det är praktiskt och ekonomiskt möjligt bör fortsätta att ta sin del av ansvaret för att lindra den tragiska flyktingsituationen i världen. De grundläggande principer för den samlade flyktingpolitiken som riksdagen antog 1979 bör alltjämt gälla. En generös asyllagstiftning och asylpraxis skall utgöra en viktig del av den samlade flyktingpolitiken. Överföringen hit av flyktingar i akut behov av skydd skall också i fortsättningen i allt väsentligt vara oberoende av svängningar i konjunkturerna. Jag vill, med anledning av inlägg i går, understryka dessa grundsatser. Socialförsäkringsutskottet tillstyrker proposition 144 i dess helhet. Till betänkandet finns det reservationer på en del punkter. Särskilt moderaterna skiljer ut sig på viktiga avsnitt. Det framkom också i gårdagens debatt. Med hänsyn till de enskilda människor som lever under svåra förhållanden ute i världen och som vill komma hit, hade det givetvis varit en stor fördel om vi hade kunnat behålla en enighet om invandringsoch flyktingpolitiken. Det verkar dock inte vara möjligt, vilket naturligtvis beklagas. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan i betänkande nr 30.

Herr talman! Jag vill med anledning av vad Börje Nilsson sade bara erinra honom om att det såväl i propositionen som i utskottets godkännande av denna är antaget att vi skall ha en resursanpassad politik i vad gäller icke-konventionsflyktingar.

Herr talman! Vi är just nu i färd med att lägga ytterligare ett kapitel till den långa följetong som utlänningslagen kommit att bli. Jag har haft anledning att följa utvecklingen under fem års tid, och jag vill mot bakgrund av de diskussioner som förevarit våga gissa att lagen ännu inte föreligger i slutgiltigt skick. Detta är att beklaga, eftersom vi redan 1979 hade ett färdigt förslag till utlänningslag, som enligt min uppfattning i huvudsak borde ha genomförts. Den s.k. utlänningslagkommittén arbetade i fyra år — 1975-1979. Under denna tid ökade invandringen på ett sätt som kom begreppet reglerad invandring att verka lätt parodiskt. Kommittén fick mycket färska erfarenheter och kunde i stor enighet föreslå förbättringar i 1954 års utlänningslag. I februari 1980 kom Fälldinregeringens proposition, ny utlänningslag, undertecknad av Karin Andersson. En av de stora förändringarna som statsrådet företagit i förhållande till utlänningslagkommitténs förslag var bibehållandet av den s.k. B-flyktingparagrafen. Denna tillkom ursprungligen som ett tillägg till 2 §i 1954 års lag. Genom en — jag vågar säga — glidande praxis hade svårkontrollerade flyktingar eller invandrare beretts en fristad i vårt land utan att för den skull betraktas som politiska flyktingar i egentlig mening. Bland dessa tusentals fall fanns otvivelaktigt sådana som borde betraktats som politiska flyktingar, men också många som mer var ekonomiska invandrare. Inför det trycket — den gången från syrianska flyktingar/ invandrare — fann regeringen för gott att tillämpa en möjlig undantagsklausul och sätta stopp. Detta illustrerar i sanning B-flyktingparagrafens svaghet. Mycket bättre hade varit att enligt utlänningslagkommitténs förslag införa en ny paragraf som anger av vilka skäl utlänningar kan erhålla uppehållstillstånd i Sverige och därvid ta med orden ”om det annars är motiverat av humanitära skäl”. Redan 1980 fanns det motioner om paragrafens upphävande, men frågan hänsköts till den invandrarpolitiska kommittén som kort därefter tillsattes. Sedan dess har frågan återkommit regelbundet. De flesta av dem som yttrade sig över utlänningslagkommitténs förslag kommenterade inte den föreslagna ändringen, att B-flyktingparagrafen skulle ersättas på det sätt jag redogjort för. Några av de i sammanhanget så tunga instanser som kammarrätten i Stockholm, invandrarverket och LO tillstyrkte förslaget. Då trodde man ju att saken skulle vara klar. S representanten i kommittén och invandrarverket, Olle Göransson, hade också tillstyrkt. Men någonting måste ha hänt under resans gång — IPOK behåller den paragraf som 1980 blev 6 §. Endast vi moderater står fast och motionerar emot. I IPOK:s betänkande sägs att paragrafen möjliggör en återkommande bedömning av Sveriges möjligheter att ta emot personer med flyktingliknande skäl. Invandrarverkets generaldirektör Tord Palmlund har som sakkunnig i IPOK framhållit att 6 § därmed fått en ny innebörd, vilket han för sin del finner otillfredsställande. De frivilliga organisationer som arbetar med flyktingar har däremot velat ha denna andrahandsmöjlighet för utsatta människor att få en fristad i Sverige. De misstror de upprepade försäkringarna från regering och riksdag att flyktingbegreppet skall ges en generös tolkning. Det kan kanske hävdas att 3 §, den egentliga flyktingparagrafen, har tolkats snävt, och ett skäl till detta kan vara att 6 § funnits att tillgå. Remissyttrandena visar att även inblandade myndigheter har svårt att dra gränserna mellan flyktingskäl, flyktingliknande skäl, politiskt-humanitära skäl och humanitära skäl. Två av dessa kategorier skulle räcka. Det finns ingenting som säger att behandlingen av asylsökande därigenom måste bli mindre generös. Utlänningslagkommittén framhöll i sitt betänkande att B-flyktingbegreppet ofta haft negativa följder och lett till restriktivitet när det gällt att betrakta en utlänning som politisk flykting. Paragrafen har orsakat förvirring och missförstånd. IPOK föreslår bl.a. att människor som söker asyl för att de såsom homosexuella förföljs i sitt land skall kunna beviljas uppehållstillstånd enligt 6 §. Eftersom vi moderater inte vill ha kvar den paragrafen har Lars Ahlmark och jag föreslagit att homosexuella förutom den möjlighet som de har att få stanna kvar av humanitära skäl i svåra fall också skall kunna betraktas som flyktingar enligt 3 §. Utskottet konstaterar kort att detta knappast kan anses överensstämma med intentionerna bakom bestämmelserna, men underbygger inte närmare detta påstående. Man hänvisar vidare till att utredningen om homosexuellas situation i samhället också berör frågan om asyl för utlänningar som åberopar förföljelse på grund av homosexualitet. Jag vill i dag nöja mig med att påpeka att utskottet ändå så småningom får tillfälle att fördjupa sig i problematiken. Innan jag lämnar 6 § vill jag rekommendera alla inblandade att ur språket utmönstra konstruktionen ”flyktingliknande skäl”, vilket är en språklig horrör. Jag vet inte vem som introducerat den, och jag är själv tvungen att använda uttrycket i direkta citat, dess värre. En annan ständigt återkommande fråga är ”tremånadersgränsen”. Redan i samband med införandet av 1980 års utlänningslag begärde rikspolisstyrelsen och invandrarverket att tremånadersgränsen skulle avskaffas och att polisen sålunda skulle kunna aveller utvisa också den som efter tre månader påträffades utan uppehållstillstånd. Under några år har det utskott som behandlat saken — tidigare arbetsmarknadsutskottet — avstyrkt många motioner i frågan under hänvisning till IPOK. När så IPOK efter noggrant övervägande föreslår att tremånadersgränsen slopas, går statsrådet och utskottet emot utredningen. Bara de moderata utskottsledamöterna stöttar — den här gången också — utredningens enhetliga förslag. Hur samordnar Övriga partier sina ställningstaganden? De farhågor som föredragande statsrådet hyser anser jag konstruerade, eftersom ett ärende måste överlämnas till invandrarverket, om en personi ett sådant här fall söker asyl. Jag har med denna lilla historik velat belysa den vingliga stråt som några av dagens ärenden beskrivit. Genom en större konsekvens och med entydiga bestämmelser skulle vi kunna bedriva den generösa flyktingpolitik som alla talar så varmt för och öka våra möjligheter att ta emot just dem som verkligen behöver vår hjälp. Frågan om en flyktingpolitisk beredning är ny i denna proposition — det är annars inte mycket nytt — och jag skulle som stöd för vår uppfattning att den inte hör till de mest angelägna frågorna vilja peka på det samråd som i dag förekommer. Samråd äger rum på departementsnivå — mellan arbetsmarknadsdepartementet och utrikesdepartementet. Samråd äger också rum på generaldirektörsnivå myndigheter emellan. Det gäller invandrarverket, AMS, socialstyrelsen, SÖ, UHÄ och rikspolisstyrelsen. Dessutom samråder invandrarverket med de frivilliga flyktingstödjande organisationerna. Svenska myndigheter har också — numera — ett gott samarbete med flyktingkommissariatet. Dessa kontakter är inte formaliserade, men i den mån man känner behov av ett ministerlett organ med företrädare för flyktingkommissarien bör de samrådsformer som i dag finns kunna byggas ut eller ersättas med den nya beredningen. Huvudsaken är, som framgår av den moderata motionen i frågan, att byråkratin inte totalt ökar. Jag yrkar därmed bifall till de reservationer som avgivits av de moderata utskottsledamöterna.

Herr talman!

Jag vill i det sammanhanget erinra om vad som står i propositionen s. 112 på den här punkten. Där anges att möjligheten att ta i förvar skall finnas bara i undantagsfall och när det föreligger synnerliga skäl. I utskottets betänkande står det på s. 25: ”I yttersta undantagsfall måste det t.v. accepteras att barn tas in tillsammans med vårdnadshavarna i polisarrest under några timmar.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att beröra en fråga som väckts i en motion av mig och några socialdemokratiska medmotionärer. Flyktingproblemen ute i världen är, som framgick av statsrådet Anita Gradins anförande, gigantiska. Antalet flyktingar — om man använder en mer generös definition — uppgår till närmare 20 miljoner människor. Till detta kommer emellertid över 7 miljoner, som betecknas som flyktingar i sitt eget land. I propositionen anges att flyktingsituationen under det senaste decenniet allvarligt förvärrats. Mer än tidigare har den kännetecknats av massutvandring av bl.a. politiska skäl. Sveriges bistånd till flyktingarna som vistas i tredje land har under den senaste tioårsperioden ökat avsevärt och uppgår numera till en halv miljard kronor. Under den senaste tioårsperioden har emellertid den s.k. flyktingkvoten, för kollektiv överföring av flyktingar till Sverige, varit oförändrad. Den har under denna period uppgått till 1 250 personer per år. Uttagningen för denna flyktingöverföring sker av sådana personer som behöver en fristad undan förföljelse. I vissa fall har det rört sig om politiska fångar som har frigetts under förutsättning att de mottas i annat land. Sådan uttagning borde kunna ske i ökad utsträckning. Viktigt är dessutom, som utskottet framhållit, att Sverige liksom hittills även i fortsättningen bör ta emot handikappade och svårplacerade flyktingar. Ur humanitär, social och politisk synpunkt är denna form av flyktingmottagning särskilt betydelsefull. Det är ju också så att svenska staten svarar för resekostnaderna åt kvotflyktingarna, vilket innebär att obemedlade kan få en fristad här. Statsrådet framhåller i propositionen att hon delar IPOK:s uppfattning att denna form av flyktingmottagning bör utgöra grunden för vår flyktinginvandring. Den möjliggör för Sverige att göra en humanitär insats för dem som bäst behöver hjälp. Under senare år har årligen extra kvoter om 250 personer reserverats för anhöriga till ekonomiska flyktingar eller s.k. båtflyktingar från Vietnam. Det finns skäl för att upphöra med denna extra kvot med hänsyn till att några sådana extra kvoter inte medges från något annat land. Detta skulle öka våra möjligheter att höja den ordinarie flyktingkvoten för politiskt förföljda. I motion 1582 har jag och mina medmotionärer framhållit att det är viktigt att inte bara slå vakt om den flyktingkvot vi redan har utan även framdeles tillvarata möjligheterna att successivt utöka den. Vi anser därför att förutsättningarna för en ökning av flyktingkvoten borde utredas. Utskottet anser att det f.n. inte finns tillräckliga skäl för detta. I utskottsbetänkandet anges att den nuvarande ordningen ger möjlighet till flexibilitet, när situationen ute i världen påkallar att Sverige ökar flyktingkvoten. Det sägs också att en beredskap finns för en ökning av kvoten, om det skulle behövas. Besparingsmöjligheter finns också, som jag gett exempel på. Det kan vidare nämnas att antalet enskilt hitresta asylsökande ligger på en förhållandevis låg nivå. Ca 2 000 flyktingar och asylsökande med flyktingliknande skäl får årligen uppehållstillstånd, varav ca 6090 enligt 6 § i utlänningslagen. Herr talman! Jag har för dagen inte något yrkande men vädjar till invandrarministern att efter närmare tio års oförändrad flyktingkvot undersöka och överväga möjligheterna till en utökning av flyktingkvoten.

Herr talman! Det beslut som riksdagen i dag skall fatta om gymnasieskolan kommer att ha stor betydelse för gymnasieutbildningens utveckling under resten av 1980-talet och hela 1990-talet. Propositionen Gymnasieskola i utveckling innehåller i första hand mål och riktlinjer för denna utveckling. Riksdagsbeslutet i dag är startskottet till en omfattande förnyelse i form av försöksoch utvecklingsarbete. Sedan de olika inslagen i detta förnyelsearbete utvärderats får riksdagen successivt ta ställning till förslagen i detalj. Avsikten är att kommunerna och de enskilda skolorna — och därigenom skolpersonal och elever — skall ta aktiv del i utvecklingsarbetet. Det är självklart att lokala erfarenheter och initiativ måste tas till vara i det centrala reformarbetet. Det har varit en medveten strävan från regeringens sida att utforma propositionen så att bredaste möjliga uppslutning kunde nås. Jag är därför glad över att det råder stor enighet mellan centern och socialdemokraterna om inriktningen av gymnasiereformen och att folkpartiet också i stort sluter upp bakom propositionen. Vpk och moderaterna går däremot sina egna vägar och ställer sig utanför det förnyelsearbete som nu inleds. Riktlinjerna för förnyelsen tar sin utgångspunkt i den snabba utveckling som skett i arbetsliv och samhälle de senaste åren. Bl. a. har kunskapskraven höjts, och allt färre ungdomar kan klara sig med endast grundskoleutbildning. Gymnasieskolan måste nu vara beredd att ta emot alla ungdomar som slutar grundskolan. Genom att gymnasieskolans platsantal ökats kraftigt de senaste åren och genom prioriteringen av 16 och 17-åringarnas utbildningsbehov är det regeringens avsikt att kunna erbjuda plats i gymnasieskolan åt alla under 18 år som så önskar. Men det förutsätter också att gymnasieskolan utformas så att den verkligen passar alla elevers behov och önskemål. Detta kräver en mer flexibel gymnasieorganisation. Några exempel på detta i propositionen är försök med varvade studier, där exempelvis komvux-kurser kombineras med arbete, praktik eller ungdomsplats, förslagen om grundoch tilläggskurser samt försök att i högre grad tillgodose elevernas personliga intressen. Även utvecklingen av arbetssättet, där bl.a. både temastudier och koncentrationsläsning skall prövas liksom specialarbetet återinföras, kan bidra till ökad flexibilitet. Detsamma gäller den försöksverksamhet med praktisk-estetiska linjer som riksdagen redan sagt ja till. Kravet på gymnasieskolan att anpassa sig till alla elevers behov förutsätter också en särskild omsorg om varje enskild elev. Åtgärder för att åstadkomma en mjukare övergång mellan grundskola och gymnasieskola är därvid viktiga. Kommunerna har i dag ansvar för alla ungdomar under 18 år. Vad som sker genom uppföljningsansvaret och inom gymnasieskolan måste därför ses samlat. Det är också min förhoppning att ett intensivare samarbete skall kunna växa fram mellan gymnasieskolan och komvux. Inte minst i glesbygd tror jag att ett sådant samarbete kan få stor betydelse för att tillgodose utbildningsbehoven. Även för ungdomar som omfattas av uppföljningsansvaret kan ett gemensamt utnyttjande av gymnasieskolans och komvux kursutbud få en viktig roll i strävandena att ge ungdomar gymnasieutbildning. En självklar utgångspunkt för förnyelsearbetet måste vara att finna former för att öka kunskapstillväxten. De som får del av gymnasieutbildning måste kunna känna att deras kunskaper och allmänna kompetens växer. Det är också viktigt att skapa en insikt om behovet av fortsatt kunskapsinhämtning. Den utbildning som gymnasieskolan ger bör ses som en första utbildningsdel i ett system av återkommande utbildning under ett livslångt lärande. Det kommer inte att vara möjligt att för gymnasieskolan förutse det exakta behov av kunskaper som kommer att efterfrågas i framtiden. I stället måste gymnasieskolan vara så utformad att den kan ge en god handlingsberedskap, både för fortsatta studier i olika former och för verksamhet i arbetslivet. Detta är bakgrunden till våra strävanden att alla elever bör få både yrkesoch studieförberedelse. Detta innebär dock inte att vi avser att sammanföra de studieoch yrkesförberedande linjerna. Även fortsättningsvis bör gymnasieskolan bestå av företrädesvis teoretiskt inriktade linjer och linjer med tydlig yrkesinriktning. Däremot är det min åsikt att eleverna också på de studieförberedande utbildningarna behöver en viss anknytning till det yrkesområde de inriktar sig mot. Införandet av praktik liksom specialämne och specialarbete bidrar till detta. På motsvarande sätt gäller det också att förbereda eleverna på de yrkesinriktade linjerna för ett livslångt lärande, bl.a. genom att ge dem bättre kunskap i allmänna ämnen, i första hand svenska, som är grunden för all inlärning. Det är också i detta perspektiv man skall se förslagen i propositionen om att utveckla olika former av påbyggnadsutbildningar i gymnasieskolan. Därigenom kan en elev från yrkesinriktade utbildningar komplettera sin utbildning med mer teoretiska kunskaper, t.ex. för att kunna gå vidare till högskolan. Elever med studieförberedande utbildning kan via påbyggnads utbildningen skaffa sig yrkeskunskaper som underlättar för dem att gå ut i arbetslivet. Låt mig också avslutningsvis säga något om den yrkesutbildningsöversyn som aviserades i gymnasiepropositionen. Jag kommer i dagarna att tillkalla en särskild arbetsgrupp för detta. Gruppen kommer att bestå av bl.a. arbetsmarknadens parter och representanter för utbildningsmyndigheter och skall dra upp riktlinjerna för en förnyelse av yrkesutbildningen. Jag menar att det är angeläget att ett mer samlat grepp nu tas över ansvarsfördelningen mellan utbildningsväsendet och arbetslivet i vad gäller olika slag av yrkesutbildning liksom avvägningen mellan teori och färdighetsträning inom yrkesutbildningen. Jag anser att det vore positivt att öka möjligheterna till arbetsplatsförlagd utbildning. Arbetsgruppen får därför i uppgift att analysera vilka delar av utbildningen som bör ske i skolan och vilka moment som lika bra eller bättre kan förläggas direkt ute i arbetslivet. Grundläggande är självfallet att hitta samverkansformer som kan garantera att utbildningens kvalitet kan bibehållas och förbättras. Gruppen skall behandla frågor som kräver lösningar — både omgående och mera långsiktiga. Att få fram praktikplatser för eleverna på de fyraåriga tekniska linjerna är en uppgift som gruppen måste ta sig an med förtur. Också behovet av fortbildningsinsatser för yrkeslärare kräver snabb behandling. Andra områden kräver ett omfattande förarbete innan någon lösning kan nås. Här gäller det då först att dra upp riktlinjer för det fortsatta förändringsarbetet. Det gäller bl.a. de förändringar i ämnesinnehåll och arbetssätt som krävs för att yrkesutbildningen skall kunna förbereda de studerande inför det snabbt föränderliga arbetslivets krav. Ungdomars introduktion i arbetslivet måste särskilt uppmärksammas. Här har TCO i dag presenterat intressanta uppslag som bör prövas med förtur. Att en arbetsgrupp för yrkesutbildningsfrågor nu tillsätts innebär på intet sätt att yrkesutbildning undantas från det försöksoch utvecklingsarbete som startas i och med riksdagsbeslutet om gymnasiepropositionen. Detta arbete skall självfallet omfatta såväl de studiesom de yrkesinriktade utbildningarna i gymnasieskolan. Herr talman! Tidigare fanns i vårt land en tradition att de grundläggande skolpolitiska besluten kunde fattas i rätt stor enighet i riksdagen. Dagens beslut om mål och riktlinjer för gymnasieskolans utveckling borde vara ett sådant.

Herr talman! Regeringens förslag till ny gymnasieskola är dåligt. Förslaget är dåligt därför att det formulerar skolans problem fel. Får man tro statsrådet Lena Hjelm-Wallén i regeringspropositionen, är det enda återstående bekymret — sedan skolan reformerats från början till slutet de senaste 15 åren — att man inom gymnasieskolan alltjämt kan skönja den gamla yrkesskolan, fackskolan och gymnasiet. Eller annorlunda uttryckt: Felet med gymnasieskolan är att den alltjämt erbjuder målinriktad utbildning som försöker utveckla varje elev på basis av dennes egen personlighet. Vi moderater, herr talman, ser skolans problem annorlunda. Skolans främsta bekymmer är inte att den erbjuder för få möjligheter till specialisering utan att den inte tillräckligt tar till vara det särpräglade och unika som gör varje människa speciell. Tillåt mig, herr talman, för att illustrera skillnaderna mellan socialdemokraterna och moderaterna i utbildningssammanhang — för att det finns skillnader som knappast kan överbryggas finns det ingen anledning att dölja — utnyttja ett anförande som statsrådet Lena Hjelm-Wallén höll i Falun den 7 maj. Lena Hjelm-Wallén formulerade nyss dessa skillnader i termer som att moderaterna ställer sig utanför. Ställer sig utanför vad? Inte utanför de krav elever, lärare och föräldrar ställer, i varje fall. I Faluanförandet kommenterar utbildningsministern den motion vi moderater väckt med anledning av regeringens förslag till ny gymnasieskola. I allt väsentligt står f. ö. samma sak att läsa i dagens nummer av Stockholms Tidningen. Parentetiskt undrar man om det verkligen kan vara landets utbildningsminister som skrivit den artikeln. Den avgörande skiljelinjen mellan regeringen och oss moderater handlar alltså om hänsynen till elevernas intressen och fallenheter. I Falun hävdade utbildningsministern: ”Jag menar att man också bör anföra rent ideologiska skäl för att riva ner gränserna mellan de s.k. teoretiska och praktiska gymnasielinjerna. Det är inte bara otidsenligt och orationellt för Framtidssverige att låta klassklyftorna bestå eller i värsta fall förstärkas.

Vi kan, herr talman, inte dela denna syn på vilka mål som bör gälla för grundskolan. Etter värre gör emellertid Lena Hjelm-Wallén saken genom att flytta upp samma skolsyn också till de därpå följande stadierna. Vad regeringen uppenbarligen tänker sig är ett slags ”grundskolefiering” av också det frivilliga skolväsendet. Som om det inte räcker med de problem grundskolan själv brottas med! Resultatet av att ett diffust jämlikhetsmål sätts före den personliga kunskapsutvecklingen låter knappast vänta på sig. Ett av resultaten är blott alltför uppenbart, nämligen att varje elev inte får chansen att till fullo utveckla sin förmåga, oavsett inriktning. Att inte låta personliga anlag växa leder till negativa konsekvenser både för den enskilde och för samhället i dess helhet. En annan av den socialistiska skolsynens effekter — för det är en socialistisk skolsyn det är fråga om — slår mot själva den huvudambition som socialdemokraterna uppställer för skolutbildningen, nämligen att skapa den jämlika människan. Den elev som under uppväxtåren inte får sina anlag stimulerade och utvecklade tappar lätt sugen. Att det är så kan varje lärare på grundskolans högstadium vittna om. Där är den faktiska kunskapsmässiga utslagningen långt större än den som visas i formella siffror över antalet elever med ofullständiga betyg. När en ung människa inte får chansen att för sig själv bevisa att han eller hon faktiskt kan klara en uppgift bra, blir skolan till slut bara en tråkig och ointressant plåga. I en skola som inte förmår möta den enskildes personliga begåvningsprofil med en individuellt anpassad utbildning går förfärande många elevers självförtroende förlorat. Förlorade självförtroenden drabbar dessutom ojämlikt. Den som har förmånen att komma från hem med studietradition har lättare att kompensera vad skolan brister. Värre är det — bokstavligt talat — för arbetarbarnen. När Lena Hjelm-Wallén nu gör ideologi av att utbildningen också på gymnasienivå måste göras mer sammanhållen, är det därför — jag ber om ursäkt för uttrycket — en rent asocial ideologi hon företräder. Att stampa ut de elever som från början har de sämsta sociala förutsättningarna är och förblir oacceptabelt. Att detta blir konsekvenserna av den sammanhållna skolan vet vi som sagt från grundskolans högstadium. Att effekterna därefter hänger med genom de därpå byggande utbildningsstadierna vet vi från antagningen till högre utbildning. Den sociala snedrekryteringen till högskolan är ett tydligt exempel härpå. Hur många fler exempel behöver socialdemokraterna för att inse att man i tre decennier varit på fel spår? Regeringens förslag till ny gymnasieskola bottnar i ett gammalt komplex inför den teoretiska utbildningen. Sådan — anses det — är så mycket finare än andra kunskaper att alla måste ha den i lika stor utsträckning för att uppfylla angelägna jämlikhetsideal. Enligt socialdemokratisk skolideologi blir man — annorlunda uttryckt — jämlik med andra först efter det att man fått en utbildning som är precis likadan som dessa andras utbildning. En sådan grundåskådning leder till en utarmning av kompetens inom områden där andra begåvningsprofiler än strikt teoretiska är oundgängliga. Men den är framför allt förödmjukande mot människor med praktisk yrkesfallenhet. Så skapas till slut de klasser socialdemokratin anser sig behöva. Elever som ständigt får praktiska intressen nedvärderade av utbildningsväsendets ideologer riskerar till slut att tro att de är både avvikande och underprivilegierade. Kanske utgör sådana stämningar — vad vet jag? — en stimulerande bas för den socialdemokratiska agitationen. För många enskilda unga människors självkänsla är de däremot förödande. Hur skall de socialdemokratiska skolideologerna fås att begripa att skillnader i inriktning är fruktbärande, men att inga sådana skillnader får innebära att olika människor åsätts olika värde? Varje människa har något som är unikt och som det är skolans uppgift att vidareutveckla. Herr talman! Till detta skall läggas några viktiga påpekanden: Alla elever — också de praktiskt inriktade — behöver teoretisk skolning. Det behövs för att kunna möta ett hårt och föränderligt yrkesliv. För att uppnå nödvändigt engagemang är det emellertid — som jag framhållit — viktigt att varje utbildning innehåller tillräckligt mycket individspecifikt lärostoff. Det säger sig dessutom självt att somliga elever under utbildningens gång kommer att vilja ändra studieinriktning. Skolan måste därför ställa kompletteringsresurser till elevernas förfogande såväl efter grundskolan som efter gymnasieskolan. Alla elever skall garanteras möjlighet att inhämta de kunskaper de behöver för att klara studier på högre stadier eller för yrkesverksamhet, även om denna råkar vara en annan än man ursprungligen tänkt sig. Återvändsgränder måste undvikas. Att moderaterna vill införa möjligheter till kompletteringsstudier väljer Lena Hjelm-Wallén i sitt Falutal liksom i sin artikel i Stockholms-Tidningen att helt frankt förneka. Hon säger: ”Moderaterna menar på fullt allvar att vi bör ha en skola som är så uppdelad att ungdomar som gör ett val, kanske långt innan de är mogna att göra ett sådant val, inte skall ha möjlighet att ändra sig, att tänka om eller att mogna.” Vad menar statsrådet? Sanningen är ju den rakt motsatta. Vi villt.o.m. gå ett betydelsefullt steg längre. Vi föreslår att man efter sådana kompletteringsstudier skall kunna få ett lågt betyg omprövat. Det inger uppriktigt sagt farhågor att statsråd far land och rike runt med uppenbar osanning. Är argumenten klena bör man snarare ändra den egna uppfattningen än ljuga om motpartens. I förslaget till ny gymnasieskola tar sig regeringens utslätningsambitioner det uttrycket att de olika utbildningsinriktningarnas profilering föreslås reducerad. Något slags allmän praktik på alla gymnasielinjer anges som ett viktigt medel härför. Gymnasieutredningen presenterade på sin tid en praktikmodell med praktik av två slag, nämligen dels allmän arbetslivspraktik, dels praktik som är relevant för resp. utbildning. Regeringen gör mischmasch av detta genom att tala om en allmän gymnasiepraktik som sägs kunna uppfylla båda syftena. Moderaterna avvisar utjämningstanken redan av principiella skäl. Regeringens praktikförslag bör emellertid förkastas också av praktiska orsaker: Genom att regeringen tror sig klara två vitt skilda praktikambitioner med ett praktiksystem är risken överväldigande för att man inte klarar något av dem. Det innebär i sin tur att praktiken blir bortkastad tid till förfång för kunskapsinhämtandet. Hade regeringen föreslagit att inslag i vissa utbildningar skulle kunna genomföras i form av praktiska tillämpningar hade man fått vårt stöd. För praktik som bara kan motiveras med grumliga ideologiska skäl får man emellertid söka stöd hos några som är mera godtrogna. Tanken på en för alla elever i gymnasieskolan sammanhållen start är ett regeringsförslag i samma felaktiga riktning. Elevernas val skall uppskjutas så långt som möjligt, nästan hela första gymnasieåret enligt den gymnasieutred ning där Lena Hjelm-Wallén själv var en drivande kraft. För att gardera sig mot att några väljer fel — och därmed kan tvingas välja en gång till — anser Lena Hjelm-Wallén det bäst att eleverna inte väljer alls! Regeringen säger sig nu visserligen inte till fullo kunna genomföra gymnasieutredningens förslag. Skälet är emellertid statsfinansiellt, inte sakligt. Om betydelsen av att förvägra eleverna rätten att redan från början få välja studieinriktning är utbildningsministern alltjämt övertygad. Skolöverstyrelsen skall få i uppdrag att fundera över hur detta kan ske på ett billigare sätt. Många har inför den förestående försämringen av gymnasieskolan haft svårt att genomskåda regeringens förslag. Det är synd. Ett riksdagsbeslut i den riktning regeringen förespråkar ger nämligen i allt väsentligt regering och skolöverstyrelse ett carte blanche för en skolreformering som stämmer dåligt med det ökade medvetandet om den svenska skolans problem, som också många socialdemokrater vittnat om. Både verklighet och skoldebatt har sprungit förbi Lena Hjelm-Wallén. Ju förr detta erkänns, desto bättre.

Herr talman! När det gäller en förändrad gymnasieskola vill jag först ta upp den övergripande reformstrategin. Under en följd av år har vi från centern i våra utbildningspolitiska motioner slagit fast att det bästa sättet att reformera gymnasieskolan är att låta en successiv förändring växa fram underifrån — en förändring som är resultatet av ett lokalt utvecklingsarbete; där kommunerna och deras gymnasieskolor i sann decentralistisk anda har möjlighet att själva påverka både takten och innehållet i förändringsarbetet. På det sättet kan man också, inom de givna ramar som är nödvändiga för att garantera en likvärdig utbildningsstandard i landet, ge även gymnasieskolan en lokalt förankrad utformning. På det sättet får man också möjligheter att ta hänsyn till lokala och regionala behov och önskemål från arbetsmarknaden och den högre utbildningen. Detta gäller inte bara utbildningens dimensionering, utan också dess innehåll. En lokal förankring ökar också möjligheterna till en högre grad av samverkan med övriga utbildningsanordnare som komvux, AMU, folkhögskolan och högskolan — en samverkan som i tider av resursknapphet ter sig mer angelägen än någonsin tidigare. Men det allra viktigaste är att man med denna lokala förankring och dessa successiva förändringar ger skolans personal möjlighet att känna delaktighet i och medansvar för de förändringar som kommer att växa fram. Vi har sett alltför många exempel på motsatsen. Färdiga reformer har påtvingats skolväsendet utan tillräckliga förberedelser och tillräcklig information, vilket lett till att även goda förslag med ett gott syfte har kommit att leda till misslyckanden. Ett annat viktigt avsnitt i propositionen rör gymnasieskolans yrkesinriktade utbildningar. Detta är ett område där centern under lång tid konsekvent drivit frågan om en större andel företagsförlagd utbildning. Vi har vid åtskilliga tillfällen framhållit de många skäl som talar för detta, och jag skall upprepa några av dem. För det första innebär en företagsförlagd utbildning mindre anspråk på kommunernas ekonomiska resurser, då man slipper dyrbara investeringar i lokaler och utrustning. För det andra är det omöjligt för kommunerna att förnya sin utrustning i takt med den allt snabbare tekniska utvecklingen. Detta kan och måste däremot företagen göra, och då är det naturligt för skolan att söka samarbete där den högutvecklade teknologin står att finna. För det tredje finns också den tekniska kompetensen och kunnandet i hög grad i samma företag. För det fjärde vinner utbildningens kvalitet på att bedrivas i en autentisk arbetsmiljö med de regler, tider och krav i övrigt som där gäller. För det femte brukar en utbildning i ett företag ofta leda till en vidare anställning eller i varje fall underlätta inträdet på den reguljära arbetsmarknaden. För det sjätte är det lättare att decentralisera företagsförlagd utbildning närmare elevernas hemorter, och man kan på ett bättre sätt anpassa utbildningsutbudet till den lokala och regionala arbetsmarknadens behov. Många av dessa argument återfinner vi i propositionen, där det bl.a. konstateras att vi i dag har små möjligheter att göra sådana förändringar i gymnasieskolan som medför stora nyinvesteringar i lokaler och utrustning. Vidare säger föredragande statsrådet att man också måste ”fråga sig om den datorisering, automatisering och robotisering som håller på att växa fram kommer att göra det möjligt att även i framtiden ”simulera” viktiga arbetsprocesser inom skolans väggar. I stället bör samarbetsformer befästas och utvecklas mellan skolan och olika branscher, företag och arbetsplatser, bl.a. för att skolan skall få tillgång till sådan kvalificerad och dyr utrustning som den knappast själv kan skaffa. Redan i dag organiseras som jag tidigare har nämnt viss yrkesinriktad utbildning i form av arbetsplatsförlagd utbildning. Det är enligt min mening både nödvändigt och önskvärt att ytterligare yrkesinriktad utbildning i framtiden organiseras på liknande sätt. Det gäller särskilt utbildningarnas avslutande delar där arbetsplatsförlagd utbildning kan bli ett naturligt steg ut i arbetslivet.” Så långt föredragande statsrådet och propositionen, och det är inte svårt att se överensstämmelsen mellan de tidigare centerförslagen och propositionen. Vi noterar således med tillfredsställelse att centerns idéer och tankegångar i hög grad kommit att prägla propositionen om gymnasieskola i utveckling. I vår kommittémotion som väcktes med anledning av propositionen, tog vi dock upp ett antal punkter på vilka vi ville ha förtydliganden eller där vi ville gå ett steg längre än regeringen. På en rad av dessa punkter har vi blivit tillgodosedda i betänkandet, men ändå återstår några viktiga områden där vi anmält avvikande mening. Det första gäller intagningen till gymnasieskolan på höstterminsbetyget i årskurs 9. Det beslutet är i sig ett exempel på en reform som misslyckats därför att den saknat förankring ute i skolväsendet, vilket jag nämnde i min inledning. Vi har själva medverkat till det beslutet och vill på intet sätt undandra oss vår del av ansvaret, men vi är också beredda att ändra oss. Utskottsmajoriteten däremot vill avvakta den pågående utvärderingen, och det är i sig en respektabel ståndpunkt — om det hade varit så att den själv trott på den här reformen. Men nu har föredragande statsrådet själv konstaterat att det här beslutet har skapat många problem. Hon har vidare, här i kammaren, sagt att hon inte känner sig bunden att av prestigeskäl vidhålla det tidigare beslutet, utan är beredd att ompröva det. Statsrådet Bengt Göransson har senast vid Riksförbundets Hem och Skola årsmöte i Åre sagt: ”Jag vill bara understryka att regeringen är beredd att ändra systemet om det visar sig att det inte fungerat så som det var tänkt.” Man måste vara ganska omedveten om man inte redan nu har klart för sig att systemet med höstterminsintagning inte har fungerat som det var tänkt. Mot bakgrund av sådana här uttalanden är det ganska naturligt att man nu ute i skolorna räknar med att det blir en återgång till vårterminsintagning i någon form. Då är det inte särskilt troligt att man inför det kommande läsåret lägger ned extra möda på en åtgärd som man inte tror på och som man dessutom vet kommer att ändras. Detta i sin tur innebär att den årskull elever som nu börjar i årskurs 9 kommer att vara ännu mer utsatt för systemets brister. Ca 100 000 elever som riskerar att få sitt viktigaste skolår spolierat— det är, herr talman, 100 000 bra skäl att nu fatta beslut om en förändring. Nästa viktiga fråga där vi skiljer oss åt är praktikperiodernas omfattning. Det är ju en sedan länge känd centerståndpunkt att vi vill förbättra gymnasieskolans arbetslivskontakter. Det bästa sättet att göra detta är att ge alla utbildningsvägar i gymnasieskolan obligatoriska praktikperioder av tillräcklig längd. Majoriteten har stannat för tre veckor som en övre gräns, medan vi menar att en sådan begränsning är olycklig. Även vi är naturligtvis medvetna om de problem som ofta kan föreligga att få fram tillräckligt många praktikplatser av god kvalitet, och kvantiteten praktik får naturligtvis inte vara ett primärt mål. Men vi skall också komma i håg att försöksperioden — som vi nu går in i — kommer att omfatta fem år och många förutsättningar kan komma att förändras över tiden. Därför menar vi att de lokala förutsättningarna skall vara avgörande. Om det finns tillgång till praktikplatser av god kvalitet får inte treveckorsregeln ses som någon övre gräns för ett lokalt försöksoch utvecklingsarbete. Till sist, herr talman, ytterligare några synpunkter på den yrkesinriktade utbildningen. I vår reservation 25 har vi pekat på behovet av att ge utrymme för sådan utbildning som leder till kunskaper om småoch egenföretagandets villkor. Det finns i dag en medveten strävan från samhällets sida att förmå människor att starta egna företag. Det bedrivs kampanjer och anordnas kurser av olika slag i regi av bl.a. utvecklingsfonderna. Jag förutsätter att denna strävan kommer att finnas kvar, och då är det viktigt att också vända sig till unga människor redan i gymnasieskolan. Det förvånar oss att vi inte vunnit något gehör på den här punkten och att inte något av de övriga partierna tycker att det är viktigt att ge gymnasieskolans elever kunskaper om småoch egenföretagandets villkor. Det förvånar oss och är att beklaga. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 4, 24 och 25.

Herr talman! Ungdomarnas möjligheter att få ett arbete har ständigt försämrats sedan början av 1960-talet. Trendmässigt har ungdomsarbetslösheten hela tiden ökat under de senaste 20 åren. Det är mot den bakgrunden förslaget om en förändrad gymnasieskola måste ses. Den starkaste drivkraften bakom förslaget är alltså inte behovet av en reformerad undervisning, utan nödvändigheten av att ungdomarna fortsätter studera, även efter det att de fullgjort sin skolplikt vid 16 års ålder, för att förhindra att arbetslösheten ökar. Av nödvändigheten har man gjort en dygd. Enligt förslaget skall gymnasieskolan stå öppen för alla ungdomar — eller ”samtliga”, som det heter på byråkratspråk. Men det är skillnad på en öppen skola och en som man tvingas in i — även i Orwells år. Det manipulatoriska framgår också av att man påstår att åtgärder som underlättar övergången till gymnasiet gör det meningsfullt för ungdomarna att söka till gymnasieskolan. Visserligen är sådana åtgärder bra, men det viktigaste för ungdomarnas val och vilja att studera är säkert de framtidsmöjligheter efter de olika utbildningarna som de kan skönja. I realiteten accepterar inte staten att många ungdomar hellre vill arbeta, eftersom man är oförmögen att ordna arbeten åt dem. I denna centrala fråga, som gäller både ungdomarnas önskemål och det för arbetarrörelsen principiellt viktiga att man skall kunna välja mellan arbete och utbildning, är förslaget entydigt: bara utbildning kan komma i fråga. Sedan kan denna utbildning ha hur många skepnader som helst. De facto har redan en obligatorisk elvaårig skolgång införts — dock utan någon diskussion med väljarna om huruvida vi skall ha en sådan och om hur den så fall skall se ut. Regeringen verkar att i dag helst vilja glömma de krav på större frihet att välja mellan arbete och utbildning och på möjligheter till återkommande utbildning som hela arbetarrörelsen förde fram så starkt under 1960 och början på 1970-talet. Vpk däremot anser att dessa krav är lika giltiga i dag. Vi menar att de erfarenheter man skaffar sig i ett arbete är nyttiga i alla utbildningar och i de jobb man senare får. Att skaffa sig erfarenhet från olika arbeten är ett bra sätt att få kunskaper om olika yrken och bli motiverad för utbildning. Tyvärr kommer vi att få se allt färre som representerar denna typ av kunskap i gymnasieskolan, i och med att riksdagen har utestängt dem genom de nya intagningsreglerna. Det finns emellertid inom arbetarrörelsen många goda exempel på att man kan gå till väga på det sätt som jag har beskrivit. Att helt anpassa gymnasieskolan till ungdomarnas behov är helt enkelt inte möjligt, eftersom åtminstone 10-15 96 av en årskull 16-åringar hellre skulle vilja ha ett arbete. Det antalet är i och för sig måttligt, med tanke på att arbetskraften i dag omfattar 4 miljoner människor. Det borde inte vara omöjligt att skaffa ytterligare 10 000-15 000 ungdomar ett arbete. Det finns förslag i propositionen som vi anser är bra och som vi kan svälja. Det mesta är emellertid oklart och skjuts på framtiden för regeringens ställningstagande. Innehållet i de föreslagna åtgärderna är för det mesta bara antytt och därför omöjligt att ta ställning till. Det gäller sådant som temastudier, tilläggskurser, fördjupningsstudier och specialämnen. En del av dessa verkar dessutom vara svåra att klart avgränsa från varandra. Som exempel blir kanske ”tilläggskurser” och ”fördjupningsstudier” bara olika namn på samma sak. Även skolfolk torde få svårt att förstå vari skillnaden ligger. Också specialarbete skall ge möjlighet till fördjupning inom ett eller flera ämnen. Där kom ytterligare ett namn på något som kan bli samma sak som de två tidigare nämnda. Riktigt hur detta med grundkurser och tilläggskurser skall se ut får alltså riksdagen inte veta, inte heller vilken betydelse de skall tillmätas vid betygssättning. Detta blir senare en regeringsfråga. Klart är emellertid att det kommer att ha inverkan på ett nytt betygssystem. Därför vore det bra om riksdagen hade förberett detta litet bättre. Undervisningen skall bli mera individuell. Vissa elever skall kunna gå längre och djupare i vissa ämnen, medan andra skall få ”koncentrera mer tid på grundläggande avsnitt”. Detta med ”koncentrerad tid” innebär inte att en timme blir 30 minuter i stället för 60 minuter, utan tvärtom att vissa elever skall få använda mer av lektionstiden till vissa avsnitt av elementär karaktär. Men utbildningsministern kanske här i riksdagen i dag kan klarlägga vad som menas med att koncentrera tid. Flera förslag som gäller påbyggnadsutbildning är i och för sig bra. Det gäller både möjligheterna att komplettera utbildningar och att skaffa sig en för arbetsmarknaden färdig utbildning. Sådana utbildningar behövs både Här kommer dock de ofullständiga förslagen beträffande samordning mellan gymnasiet, komvux och AMU i dagen. Man måste överväga om en del av dessa utbildningar bör ligga inom t.ex. AMU och om i konsekvens härmed åldersgränsen för denna utbildning skall sänkas till 18 år. Inriktningen på AMU måste — vilket alla som följer utvecklingen på arbetsmarknaden inser — förskjutas mot mer av påbyggnadsutbildningar, medan däremot en mängd grundläggande yrkesutbildningar som i dag anordnas inom AMU bör ha sin plats inom gymnasieskolan. Alltför många utbildningar inom AMU är av grundläggande art — ett förhållande som svarar allt sämre mot utvecklingen och den efterfrågan som finns på arbetsmarknaden. Behovet av grundutbildning inom olika yrken kan redan i dag helt tillgodoses inom gymnasieskolan och komvux. Genom en sådan förskjutning skulle vi längre fram, med vikande årskullar, på ett bättre sätt ta till vara de resurser och det kapital som är satsat i gymnasieskolan. Vi föreslår att man utreder hur gränsdragningen mellan grundutbildning och påbyggnadsutbildning och fördelningen mellan de olika utbildningsanordnarna bör göras. Herr talman! Ingenstans i förslaget framkommer att regeringen tagit hänsyn till elevorganisationens mening. Det är symtomatiskt för skolreformer i vårt land att man låter elevernas mening betyda så litet. Vi tycker att man bör lyssna mer på dem som har egna och aktuella erfarenheter av undervisningen. På åtminstone två punkter hyser vi samma betänkligheter som elevorganisationen, nämligen beträffande tilläggskursernas effekter på skolarbetet, elevernas situation samt betygsättningen och beträffande förslaget att ersätta klassföreståndareskapet med gruppindelning. Sådana förändringar bör inte införas utan att man först gjort omfattande prov och sett effekterna och utan en stark förankring hos elever och lärare. Jag menar att det förslag som vi nu diskuterar inte har en sådan förankring. Alltför många reformer på skolans område har varit dåligt förankrade och inte följts upp tillräckligt. I den viktiga frågan om ökat inflytande och ansvar för eleverna är förslaget — som vanligt när det gäller den frågan — torftigt. Förutom förslaget om gruppindelning nämns bara vissa möjligheter att bedriva gemensamma aktiviteter, såsom cafeteria och inköpsförening. Det hade kanske varit skonsammare att helt utelämna denna fråga. Vi anser att ett mycket större intresse borde ägnats frågan om elevernas inflytande och ansvar, inte minst med tanke på förslagen om individuell undervisning, som kan få stor effekt på elevernas skolarbete. Vilket inflytande kommer eleverna att få när det gäller t.ex. tilläggskurser och fördjupningsstudier? Det är oroväckande att elevernas engagemang i skolfrågor och skoldemokratin faktiskt minskat under senare år. Också detta faktum borde ha manat regeringen till konkreta förslag till ökat inflytande för eleverna. Herr talman! Vi har i vår reservation 23 yrkat att regeringen skall återkomma med förslag till riksdagen i enlighet med de riktlinjer som vi drar upp, men det är väl att hoppas för mycket att riksdagen skulle bifalla den reservationen. Vi har ändå valt att peka på en del förslag till åtgärder som vi tycker är bra. Ett av dem, som jag vill nämna här, är förslaget angående praktikinslag. Det har dock visat sig att det kan bli svårt att utan politiska beslut få fram erforderligt antal praktikplatser. Denna fråga måste därför följas mycket noga under de närmaste åren. Jag tror att det hade löst problemet om regeringen hade valt att redan nu, i samband med propositionen, komma med ett lagförslag. Herr talman! Med dessa enkla ord yrkar jag bifall till vpk:s reservationer i detta betänkande.

Herr talman! Per Unckel har här i debatten presterat ett av sina mest rabiata angrepp mot den nuvarande skolan. Jag vill inleda med att fråga: Märker inte Per Unckel hur han skadar både sig själv och sitt parti genom dessa överslag i debatten? Allt färre tar den moderata skolpolitiken på allvar sedan Per Unckel blev partiets talesman i dessa frågor. Jag tror faktiskt att det hade varit bättre för moderata samlingspartiet om Per Unckels anförande i dag inte hade hållits. Herr talman! Utbildning är en strategisk resurs för samhällets utveckling. Utbildning är också grundläggande för människors personlighetsutveckling. Vi har en hög ambitionsnivå när det gäller vår utbildningspolitik. Målsättningen — en skola för alla — gäller i dag inte bara grundskolan. Även gymnasieskolan är dimensionerad för att alla ungdomar och många vuxna skall kunna få en gymnasieutbildning. Därför måste också gymnasieskolans organisation och arbetssätt utformas så att den kan svara mot alla elevers skiftande förutsättningar och behov. En skola för alla måste uppvisa ett stort mått av flexibilitet och variation. Detta ställer höga krav på skolan. Jag är angelägen att betona detta, därför att kritiken från framför allt moderat håll ofta försöker göra gällande att vår skola skulle stöpa alla elever i samma form. Vår målsättning är precis den motsatta. Vi vill erbjuda en gymnasieskola med ett mångsidigt utbildningsutbud där ungdomarna inte stängs in i låsta fållor. Vi vill ge en större valfrihet. Moderat skolpolitik innebär att ungdomarna mycket tidigt tvingas välja väg. Den som råkar välja fel kommer att få stora svårigheter att komma rätt igen. Moderat skolpolitik innebär en återgång till en gammaldags sortering av människor. De med s.k. gott läshuvud skall ges specialiserad teoretisk utbildning. Inte ens tre veckors praktik ute i arbetslivet anses erforderlig eller önskvärd — det betraktas av moderaterna som slöseri med tiden. De som inte i betyg har dokumenterat goda förutsättningar för teoretiska studier skall däremot så fort som möjligt ut till annan verksamhet. Sorteringen bör enligt moderaterna sättas in redan på högstadiet — det är kontentan av deras motion. Utbildningsutskottets betänkande om gymnasieskola i utveckling visar mycket tydligt vattendelaren i den utbildningspolitiska debatten i dag. Jag noterar först med glädje att reformarbetet när det gäller gymnasieskolan nu kan inledas med en dokumenterad enighet mellan socialdemokratin och centerpartiet och att även folkpartiet ger sin anslutning till det mesta — det är mycket bra. Men moderaterna söker strid. Jag tror dock att moderaterna snart kommer att upptäcka att de befinner vid sidan av när det gäller det skolpolitiska arbetet. Deras aversion mot viktiga inslag i reformarbetet har dålig förankring bland dem som nu arbetar praktiskt med gymnasieskolan. Det finns således ett stort glapp mellan å ena sidan de teoretiker som utvecklar en moderat skolpolitik här i riksdagen och i det centrala partikansliet och å andra sidan dem som i praktiken sysslar med skolfrågor ute i kommunerna. Vpk väljer att i dagens skoldebatt ställa sig klart offside. I svepande ordalag förhånas regeringens proposition. Något vettigt och genomtänkt alternativ presenteras inte. Vpk:s motion mynnar ut i krav på ett helt nytt förslag från regeringens sida. Men vpk:s eget bidrag till reformarbetet blir i detta skede lika med noll — jag beklagar detta. Jag skall nu så kortfattat som möjligt kommentera några punkter i betänkandet där det råder delade meningar i utbildningsutskottet. Först intagning till gymnasiet: Intagningen sker nu på höstterminens betyg i årskurs 9. Den ordningen har mött stark kritik. Moderaterna och centern vill nu återgå till intagning på vårterminsbetyget. Detta är ingen ideologisk fråga som behöver föranleda partipolitiska motsättningar. Intagning på höstterminsbetyg infördes i gott samförstånd. Motivet var att komma bort från allvarliga problem som framför allt elever och föräldrar upplevde med den gamla ordningen. Besked om antagning till gymnasiet kom mitt i sommaren under semestertid. Den som inte blev antagen till gymnasieskolan hade begränsade möjligheter till alternativ planering. En återgång till denna gamla ordning skulle innebära att samma problem återuppstår. Tidigt besked under vårterminen om kommande gymnasieplats ger å andra sidan möjlighet att förbereda sig för gymnasieskolan på ett bättre sätt. Förutsättningar för en mjukare övergång till gymnasiet skapas. Nu pågår, som Linnea Hörlén påpekade, en omfattande utvärdering av gällande ordning. Vi får en rapport från SÖ till hösten. Det är därför orimligt att riksdagen nu skulle fatta ett bindande beslut i den här frågan. Gymnasieutredningen föreslog en ordning med s.k. gemensam start i gymnasieskolan. Ett syfte var att skapa en mjuk övergång från grundskolan, att låta eleverna så att säga känna sig för litet, innan de binder sig för ett visst linjeval. Regeringen föreslår nu inte införande av gemensam start. Däremot avser utbildningsministern att uppdra åt SÖ att analysera och belysa vilka olika möjligheter som kan finnas att uppnå syftena med en gemensam start. Moderaterna och folkpartiet motsätter sig detta. Det är för mig obegripligt. Jag upprepar: Regeringen föreslår inte införande av gemensam start. Utbildningsutskottet gör det inte heller. Vad finns det då för anledning att motsätta sig ett studium kring möjligheter till mjukare övergång till gymnasieskolan? Den som vill öppna gymnasiet för alla måste också vara beredd att undanröja hinder där sådana finns. Att moderaterna inte känner något behov i den riktningen vet vi, men varför folkpartiet ramlat in i den fållan förstår jag inte. Individuella timplanjämkningar kan i dag förekomma för att tillgodose behov av att kombinera gymnasiestudier med specialidrott. Utskottet förordar att en utvidgning av möjligheterna till timplanejämkningar sker, så att kombination kan göras också med estetiska ämnen. Utskottet vill inte gå längre i denna försöksverksamhet nu. Elevernas intressen och anlag med anknytning till annat skolämne bör kunna tillgodoses inom den reguljära ramen för detta. Utskottet erinrar här bl.a. om verksamheten med specialarbete och temastudier.

Herr talman! Riksdagsordningen förbjuder mig att i den här repliken vända mig till Lena Hjelm-Wallén. Låt mig därför till Georg Andersson säga följande. Jag tycker att han till statsrådet Lena Hjelm-Wallén skall säga, att om man anser sig kunna resa land och rike kring och chikanera moderat skolpolitik, är det inte mer än rätt och rimligt att man också är beredd att föra en debatt om denna skolpolitik här i Sveriges riksdag. Georg Andersson började sitt eget anförande gentemot det inlägg jag gjorde för en stund sedan, med att framföra det traditionella men ohederliga debattknepet att hävda, att om man kritiserar socialdemokratisk skolpolitik, kritiserar man den svenska skolan. Jag anser att den svenska skolan av i dag innehåller åtskilliga utomordentligt fina kvaliteter, men jag menar att socialdemokratisk skolpolitik inte på långa vägar kan mäta sig med det arbete som lärare och elever utför i skolan. Vad jag kritiserar är inte lärare och elever och den svenska skolan utan de försök som socialdemokratin, i denna kammare och i denna stund, försöker få majoritet för i syfte att förändra den i enligt vår mening felaktig riktning. Georg Andersson talar i sitt anförande om att moderaterna önskar främja en utveckling i riktning mot sortering av elevkategorier i olika högar. Det här vittnar, herr talman, om en syn på olika begåvningsprofiler som jag trodde att vi vid det här laget hade förpassat till historiens skräpkammare. Det är inte så att man skall eller kan sortera elever i en ”finare” hög och en ”ofinare”. Det gäller i stället att ge varje elev möjlighet att utveckla sina speciella anlag och sina intressen. Problemet med det förslag till ny gymnasieskola som socialdemokraterna nu bär fram till riksdagen är att den möjligheten görs sämre än vad den f.n. är. Våra förslag om ett differentierat högstadium och en målinriktad gymnasieskola har till uppgift att främja en utveckling, där varje elevs unika egenskaper tas till vara. Den socialdemokratiska skolsynen däremot utgår från att det bara är helteoretikerna som är ”fina” nog och att därför också de som inte har sådan läggning för att nå upp till det jämlika stadiet skall ges exakt samma undervisning som dessa. Det är bättre, Georg Andersson, att säga sig att människor inte låter sig sorteras i ”fina” och ”ofina” högar. Alla är ”fina” därför att var och en är unik. Det tycker jag att också Georg Andersson någon gång skulle kunna betänka. Georg Andersson lägger ned stor möda på att förklara att regeringen inte föreslår någon gemensam start i gymnasieskolan och hävdar att det enda som regeringen föreslår är att skolöverstyrelsen skall få till uppgift att undersöka hur syftet med den gemensamma starten skall kunna uppnås. Det är, herr talman, precis vad jag sade i mitt huvudanförande. Det är inte den gemensamma starten moderaterna är emot, utan syftet bakom den, nämligen att eleverna skall förvägras rätten att välja.
Herr talman! Vpk har ställt sig offside i den här frågan, säger Georg Andersson. Jag vet inte om man kan kalla det att vi står offside, när vi har föreslagit en genomgripande förändring av den svenska gymnasieskolan. Vi har gjort en historisk tillbakablick på de värderingar som arbetarrörelsen traditionellt har stått för när det gäller utbildning. Jag vet inte om det är riktigt att beteckna det som att vi står offside, när vi efter det att vårt huvudyrkande avstyrkts bidrar med sex reservationer på punkter där vi tycker att propositionen behöver förändras innan den kan antas. Så till detta med föreningsverksamhet i skolan.

Därför kan inte eleverna i dag fostras socialt och kulturellt via den föreningsverksamhet som hade varit möjlig att lägga in nu.

Herr talman! När det gäller höstterminsintagningen sällade sig Georg Andersson nu till dem som jag tidigare räknade upp som har varit mycket tveksamma, dvs. statsråden i utbildningsdepartementet. Georg Andersson vitsordade också alla de problem som höstterminsintagningen har inneburit. Han sade: Vi kan inte nu fatta ett bindande beslut. Därmed bekräftade han ytterligare det jag påstod tidigare, dvs. att alla ute i skolväsendet får ett mycket klart intryck av att detta är någonting som kommer att förändras, inte nu men väl nästa år. Georg Andersson undvek helt och hållet det som är det tunga i min kritik, nämligen att många elever under det år som nu förestår på ett mycket orättfärdigt sätt kommer att drabbas av denna problematik. Ingen kommer att vara besjälad av att försöka göra höstterminsintagningen till det som var det goda syftet. Ingen kommer att försöka anstränga sig för att göra den kommande vårterminen till något verkligt meningsfyllt för eleverna, därför att man vet att det kommer att bli en förändring nästa år. Det är därför, Georg Andersson, rimligt och rejält gentemot de 100 000 elever som nu skall gå in i årskurs 9 att säga: Vi kommer att ändra detta beslut redan nu, och vi kan diskutera hur utformningen under våren skall se ut. Vi har alldeles säkert alla möjligheter att se till att eleverna kan få besked tidigare än de fick förut med det andra intagningssystemet. Sedan vitsordade Georg Andersson att eleverna ute i gymnasieskolorna är mycket positiva till förslaget om tre veckors praktik i gymnasieskolan. Men jag vågar påstå att väldigt många av dem gärna skulle se att praktikperioderna kunde bli längre. Jag har litet svårt att förstå, om det nu är så att man lokalt kan visa att man har tillgång till praktikplatser av god kvalitet, varför inte några av dessa försök skulle kunna omfatta längre praktikperioder. Därmed skulle vi kunna få ett bra underlag när vi så småningom skall ta ställning till Till sist skall jag bara påminna om att vi har föreslagit att det också i gymnasieskolan skall ges kunskaper i småoch egenföretagandets villkor. Det är ingen som har talat mot detta förslag, men å andra sidan har vi inte heller fått något som helst stöd av något av de andra partierna.

Herr talman! Jag försäkrar Per Unckel att vi socialdemokrater är beredda att ta en debatt med moderaterna och med Per Unckel när som helst. Men vi skulle önska att den kunde ske på en högre nivå än den som Per Unckel presterade i sitt inledningsanförande i dag. Allt vad han sade i det inlägget var ett så allvarligt överslag i debatten att det knappast är värt att bemöta. Det är visserligen bra att Per Unckel talar om fina kvaliteter i skolor. Jag noterar detta. Men om socialdemokratisk skolpolitik har varit och är så dålig som han beskrev den i sitt inledningsanförande, är det väl underligt om skolan skulle ha kvar några fina kvaliteter? Ett ont träd kan inte bära god frukt, tror jag det står i ”Skriften”. Moderaterna vill sortera elever genom att alltför tidigt slussa in dem på vägval som försvårar omval. Det är den enkla sanningen. Vunna erfarenheter från tidigare system i grundskolan säger oss att det är så. Per Unckel förvränger syftet med gemensam start. Han säger att syftet är att förvägra eleverna rätten att välja. Jag har beskrivit syftena i mitt inledningsanförande — det skall vara mjukare övergång, öppnare attityd, man skall kunna känna sig för osv. Allt detta är för elevens bästa. Varför kan man inte ställa upp på det, eller i varje fall titta på hur man kan uppnå dessa syften? Det är väl ändå inte så farligt att studera saken. Till Björn Samuelson vill jag säga att vpk-motionen var en lång historisk tillbakablick. Den utmynnar inte i något konstruktivt utan bara i ett avslag på regeringens proposition och en hemställan om att regeringen skulle återkomma med någonting bättre. Men hur skall det ske? Nu går tåget. Vill vpk vara med och delta i reformarbetet måste det deltagandet ske nu. Larz Johansson talade om höstterminsintagning. Centern är beredd att ändra direkt. Samtidigt säger Larz Johansson att centerpartisterna inte är riktigt säkra på hur de vill ändra. Reservanterna vill besluta om att frångå den nuvarande ordningen, men är inte riktigt säkra på vilken ordning de vill ha. Jag menar att när det kommer en utredningsrapport till hösten kan vi väl ändå avvakta den innan vi tar slutlig ställning.

Herr talman! Georg Andersson har angivit vissa debattnivåer såsom gräns för regeringens vilja att medverka i det offentliga meningsutbytet. Redan detta sätt att resonera från regeringens sida sänder kalla kårar utefter ryggraden. Vad jag efter fattig förmåga har försökt göra är att kommentera vad regeringsföreträdarna själva tidigare har anfört. Jag har då pekat på att regeringens företrädare far land och rike kring med uppenbar osanning om vad moderat skolpolitik faktiskt och uttryckligen är. Tycker Georg Andersson f.ö. att den rätta nivån på en debatt — för att använda ett annat citat från Lena Hjelm-Wallén — är följande: ”Moderaterna har aldrig förstått, och kommer säkert heller aldrig att förstå, att kunskaper är till glädje och nytta för alla.” Eller att moderaterna ”intar en klassisk konservativ utbildningspolitisk hållning och framhäver en liten grupps möjlighet till studier framför den stora gruppen”. Vilken debattnivå kräver regeringen av oss för att den skall värdigas stiga ned från sina piedestaler för att utbyta tankar med den politiska oppositionen? Vi moderater tycker att det är rimligt att en regering som gör ett parti till sin huvudmotståndare i skolfrågor också vågar utbyta tankar med denna opposition i Sveriges riksdag. Georg Andersson frågar mig hur det kan komma sig att vi, när vi har haft en socialdemokrati som under så många år har styrt Sveriges öden i skolsammanhang, kan ha en skola som Per Unckel ändå anser vara relativt hygglig. Skälet till detta, Georg Andersson, är mycket enkelt, nämligen att vi har ett gudabenådat tåligt släkte som lärare i den svenska skolan. Det är lärare som har stått emot mycket av modenycker och mycket av konstiga idéer från socialdemokratin men som likväl varit besjälade av tanken att till en ung generation förmedla det bästa tänkbara av kunskaper som går att överföra från äldre till yngre. I en replik i diskussionen om den gemensamma starten säger Georg Andersson att man inte rimligtvis kan vara emot syftet med den gemensamma starten. Men, Georg Andersson, när man skall förstå syftet måste man gå tillbaka till hur de som har ”kläckt” syftet i tidigare skeden har uttolkat det. Georg Andersson får förlåta oss om vi är misstänksamma när syftet förra gången det begav sig uttolkades så, att man i allt väsentligt skulle undandra eleverna möjlighet att välja under ett helt år i gymnasieskolan. Vår slutsats av en sådan analys är att då går för mycket av möjligheterna att utveckla varje människas unika begåvning förlorad i ett slags allmän utslätning, där man med det goda syftet att ge alla allt inte kommer att ge någon någonting.

Herr talman! Nu går tåget, säger Georg Andersson. Ja, men med den försöksverksamhet som detta innebär blir utbildningsutskottet och riksdagen endast en hoper stinsar — och det är bara regeringen som tuffar i väg och själv växlar efter vägen.
Herr talman! Georg Andersson sade att vi var beredda att ändra men inte visste hur. Jo, Georg Andersson, vi vill ändra så att höstterminen inte blir vad den har varit under de senaste åren, dvs. stressad och fylld med prov och mängder med bekymmer för hur man snabbt skall nå sådana resultat att man kommer in i gymnasieskolan. Och vi vill ändra så att inte vårterminen av väldigt många kommer att kännas som bortkastad och som en förlorad period av högstadietiden — som man i stället skulle behöva ha för att skaffa sig bättre och gedignare kunskaper för gymnasieskolan. Det är på det sättet som vi vill ändra, och det beskedet kan vi ge nu. Sedan återstår smärre tekniska problem för att kunna ge eleverna ett besked några veckor tidigare. Det vore väl ganska konstigt om inte en handlingskraftig regering skulle kunna klara ut det med hjälp av den statliga skoladministrationen fram till den tidpunkt då det blir aktuellt nästkommande vår. Men frågetecknen kvarstår ju. Tror Georg Andersson att alla de som är tvivlare ute i skolväsendet och som mycket klart och entydigt också talat om att de är det — de är i en betydande majoritet i det praktiska skolarbetet — kommer att anstränga sig för att förändra sitt arbetssätt under den kommande böstterminen? Och tror Georg Andersson att de kommer att anstränga sig för att förändra arbetssättet och metoderna under den därpå kommande vårterminen, när praktiskt taget alla — Lena Hjelm-Wallén, Bengt Göransson och nu också Georg Andersson — har bekräftat att det blir en förändring men att man inte just nu är beredd att fatta beslutet.
Herr talman! Till det sista Larz Johansson talade om: Jag har inte sagt någonting om förändringar. Vi skall avvakta utvärderingsrapporten, innan vi fattar beslut om att ändra på nuvarande ordning. Då får vi se. Det är inget löfte om att göra förändringar, men om det behövs, skall vi göra det. Per Unckel är arg över att hans motion refereras. Han sade i sitt första inlägg att det var en artikel i Stockholms-Tidningen som hade hetsat upp honom. Jag har nu läst den, och jag tycker att det var en bra artikel. Den gav en god karakteristik, en sannfärdig sådan, av moderaternas utbildningspolitiska motion. Jag ber att få tacka för den eloge till det gudabenådade släktet lärarkåren och konstaterar att de två företrädarna för socialdemokraterna i den här debatten ju har hemvist i denna kår. Det är väldigt mycket misstänksamhet i Per Unckels anförande, misstänksamhet mot en rad inslag. Lägg bort det och försök komma in i skoldebatten på ett konstruktivt sätt! Reformen är starkt förankrad ute i kommunerna, och det ger mig anledning att säga till Björn Samuelson beträffande stinsar att Björn Samuelson helt missförstått vad som nu pågår i gymnasieskolan och kommunerna. Där finns en hoper lärare och skolpolitiker som med engagemang och entusiasm griper sig an reformarbetet, och vi är angelägna om att hålla god kontakt med dem i fortsättningen och noga följa utvärderingen.

Herr talman! Per Unckel har tidigare i debatten redovisat vår övergripande syn på den skolideologi som ligger till grund för regeringens proposition om gymnasieskola i utveckling och också närmare utvecklat vad som enligt vår uppfattning borde ligga till grund för gymnasieskolans reformering. Även med risk för att debatten tar ny fart skall jag i mitt inlägg ta upp några synpunkter på de frågor som lett till de moderata reservationer som fogats till betänkandet, utan att för den skull beröra samtliga. Sedan många år tillbaka har den naturvetenskapliga linjens kris debatterats både här i riksdagen och ute på fältet — senast för några veckor sedan i samband med anslagen till gymnasieskolan. Vissa åtgärder har beslutats i försök att göra linjen populärare. Alla förslag har inte varit väl genomtänkta och framför allt har man alltid från regeringens sida försökt undvika att ta itu med problemets kärna, nämligen systemet för tillträde till högre utbildning. Med dagens antagningsregler missgynnas elever som väljer naturvetenskaplig linje. Man lockas i stället till taktikval av en lättare linje. Vi moderater finner det synnerligen angeläget att den nu verkande tillträdesutredningen lämnar sådana förslag att motivationen för elever att välja för de fortsatta studierna meningsfulla utbildningsvägar i gymnasieskolan förstärks. I propositionen redovisar regeringen förslag till en uppdelning av ämnen i grundoch tilläggskurser. Vi finner för vår del förslaget intressant, men vi kan inte acceptera den av statsrådet anförda uppfattningen att antalet genomgångna tilläggskurser inte skall ha betydelse vid urval till högre studier. Enligt vår mening måste kunskapsinhämtande stimuleras och premieras också inom ett system med grundoch tilläggskurser. Tilläggskurser skall mot denna bakgrund kunna tillgodoräknas vid t.ex. antagning till högskolan. I propositionen föreslås också en försöksverksamhet med temastudier. Möjligheter att lägga upp studierna i särskilda teman finns i princip redan nu i gymnasieskolan. Vi anser att temasammanläggningar skall användas med varsamhet. Risken med en sådan uppläggning av undervisningen ligger i att blockämnen kan komma att uppstå på bekostnad av de ursprungliga ämnena. Med hänvisning till det anförda avvisar vi regeringens förslag till försöksverksamhet med temastudier. Herr talman! Alla är numera överens om det nuvarande relativa betygssystemets konkurs. Trots detta föredrar föredragande statsrådet att skjuta problemet framför sig. Vi vill att det nuvarande betygssystemet skall ersättas av ett system, där betygen anger vad eleverna kan i förhållande till bestämda kursmål. Regeringen bör snarast lägga fram förslag som ersätter nuvarande system med ett kursrelaterat betygssystem. Samtidigt måste fastslås att kompletteringsbetyg skall kunna tillgodoräknas i en urvalssituation. Regeringen föreslår försöksverksamhet med ökade möjligheter till intresseval. Förslaget avviker positivt från andan i propositionen i övrigt — alltför positivt tydligen, eftersom utskottsmajoriteten inte anser sig kunna ställa upp bakom förslaget utom när det gäller estetiska ämnen. Socialdemokraterna går alltså mot sin regerings förslag på en rad punkter här. Dess värre exemplifierar regeringen de intressen som bör komma i fråga för specialisering med, förutom enligt vår mening självklara läroämnen, också elevvårdsverksamhet och politiska aktiviteter. Vi finner inga skäl att inkludera sådana fritidsintressen i valmöjligheterna, utan vill att valen skall inriktas mot ämnen med direkt anknytning till gymnasieskolans grundläggande uppgift: att förmedla kunskaper. Vi förordar alltså att beslut redan nu fattas om möjlighet för elever att under viss tid fördjupa kunnandet inom gymnasieskolans kunskapsinriktade ämnen. Regeringen föreslår i propositionen ett inslag av påbyggnadsutbildning. Vi kan tillstyrka förslaget, som förhindrar att återvändsgränder uppkommer i systemet. Möjligheterna till påbyggnadsutbildning bör också innefatta möjlighet till kurser för kompletteringar av ämnen och omprövning av betyg. Herr talman! Jag skall här inte på nytt ta upp debatten om lärlingsutbildningens givna roll för den yrkesinriktade utbildningen. Detta beror inte på att jag finner den mindre viktig — tvärtom skulle den yrkesinriktade utbildningen gagnas bäst om en omfattande lärlingsutbildning kunde komma till stånd — utan det beror på att vi redan tidigare haft ingående debatter i denna fråga i vår och dessutom kommer in på den ytterligare en gång, kanske redan i kväll. Jag skall i stället, herr talman, som avslutning säga några ord om övergången mellan gymnasieskolan och högskolan. Vi finner det synnerligen angeläget — bl.a. mot bakgrund av arbetsmarknadssituationen för berörda ålderskategorier ungdomar — att ytterligare underlätta för dem som kommer direkt från gymnasieskolan att få tillträde till högskolan. Pågående arbete inom tillträdesutredningen bör inte hindra riksdagen från att uttala sig för, att direktintagningen till högskolan bör höjas till 50 96 fr.o.m. vårterminen 1985. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga reservationer av de moderata företrädarna i utbildningsutskottet.

Herr talman! Som motionär — det gäller motionen 2742 -— vill jag kort ta upp något om vikten av att riksdagen i kväll klart och tveklöst avvisar tankarna på ett system med ett gemensamt första år i gymnasieskolan. Många elever är skoltrötta i slutet av högstadiet. För att eleverna skall känna motivation för fortsatt skolgång är det viktigt att linjeuppdelningen sker redan från början av gymnasiet. Efter nio år av sammanhållen skola måste ungdomarna genast få börja på den linje de vill med hänsyn till sina intressen, sin inriktning och sin fallenhet samt en linje med den studietakt de bedömer som lämplig. Enligt min och mångas mening är det stor risk för att ett gemensamt första år blir ett mer eller mindre förlorat — eller i vart fall för litet utnyttjat — år såväl för de mer praktiskt inriktade som för de mer teoretiskt inriktade eleverna. I propositionen tar inte statsrådet avstånd från utredningens förslag om ett gemensamt första år, vilket vi måste observera vid bedömningen av denna fråga. Statsrådet uttalar i stället att hon ser en gemensam start som en intressant modell och säger att enligt hennes mening måste vägarna att nå syftena med den gemensamma skoldagen övervägas och analyseras ytterligare. I min motion begär jag ett klart riksdagsuttalande emot strävandena att få en gemensam start. Utskottsmajoriteten anser inte något uttalande påkallat, som det uttrycks, och utskottet lämnar utan erinran vad statsrådet anfört. Jag kan därför inte stödja utskottet på denna punkt. Däremot överensstämmer synpunkterna och hemställan i reservationen 5 av moderata samlingspartiet och folkpartiet väl med min motion. Jag kommer därför, herr talman, att i den kommande voteringen stödja denna reservation, vilket jag hoppas alla skall göra som vill att full klarhet skall skapas om att utredningsarbetet inte skall syfta till en gemensam start i gymnasieskolan.

Herr talman! I motion 2738 har jag föreslagit att folkhögskolan skall räknas med i utbudet av gymnasial vuxenutbildning. I propositionen Gymnasieskola i utveckling talas om ett ökat samarbete mellan gymnasieskolan, den kommunala vuxenutbildningen och arbetsmarknadsutbildningen . Däremot saknas folkhögskolan i sammanhanget. Man talar om tre olika former av samarbete: samverkan, samplanering och samordning. Folkhögskolan borde ha föreslagits som en samarbetspartner, främst när det gäller samplanering. Det måste ligga i allas intresse att undvika onödiga utbildningsdubbleringar. Dessutom är folkhögskolan en resurs, som måste tas till vara. Ingen utbildningsform i vårt land har så lång erfarenhet av utbildning av vuxna som folkhögskolan. I dag är det minst 5 96 av en årskull som väljer att studera två år eller mer vid våra folkhögskolor. En mycket stor del av dessa får sin gymnasiebehörighet genom sådana studier. Utskottet har valt en ganska positiv skrivning. Man säger bl.a. att man utgår från att länsskolnämnderna inom resp. region vid planeringen av utbildningsutbudet beaktar även folkhögskolorna i former som bedöms lämpliga och ändamålsenliga. Det är min förhoppning att så kommer att ske. Inom folkhögskolan är man emellertid i dag oroad över att skolformen gång på gång glöms bort i den nuvarande regeringens propositioner. Den nu aktuella propositionen är ett exempel på detta. Propositionen om svenskundervisning för vuxna invandrare är ett annat exempel. Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande, utan jag yrkar bifall till de moderata reservationerna.

Herr talman! I motion 2744 om ändrad benämning på humanistisk linje har mina medmotionärer och jag påtalat att det råder förvirring om innebörden av ordet humanistisk samt uppmärksammat behovet att göra klart vad utbildningen på den humanistiska linjen på gymnasieskolan egentligen innehåller. Detta är enligt min uppfattning tillräckliga skäl för att ändra benämningen humanistisk linje till språkvetenskaplig linje. Det senare namnet ger besked om att linjen ger den bredaste språkutbildningen i gymnasieskolan, med bl.a. möjlighet till studier av tre moderna språk under tre år samt latin och i vissa fall även grekiska. Linjen utgör den naturliga basen för vidare språkutbildning vid universiteten. Dessutom skulle det innebära en anpassning till övriga linjebenämningar på gymnasieskolan — naturvetenskaplig, samhällsvetenskaplig och, enligt min uppfattning, språkvetenskaplig linje i stället för humanistisk linje. Det sistnämnda namnet har heller ingen lång tradition, vilket ibland påstås, eftersom det infördes samtidigt med organisationen av den nuvarande gymnasieskolan. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till reservation nr 8 till utbildningsutskottets betänkande nr 29 om gymnasieskola i utveckling.